Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att medverka till att utveckla en statistik som redovisar realistiska uppgifter om alkoholkonsumtionen. Statistiken på alkoholområdet baserar sig på Systembolagets försäljningssiffror och på de leveranser av öl som redovisas av bryggerierna. Tillsammans utgör detta den s.k. registrerade alkoholkonsumtionen. Härtill kommer den konsumtion som inte registreras i officiell försäljningsstatistik, det s.k. mörkertalet. Hit räknas bl.a. privat tillverkning av vin och maltdrycker, privat införsel av alkohol och olovlig tillverkning av spritdrycker. Storleken på detta mörkertal kan naturligtvis inte bedömas med någon absolut säkerhet, men vetenskapligt upplagda studier pekar på att det för nävarande uppgår till cirka en fjärdedel av den registrerade konsumtionen. Det finns enligt samma studier ingen anledning att tro att omfattningen av den oregistrerade alkoholkonsumtionen skulle ha undergått några stora förändringar sedan början av 1980-talet. Därför är det rimligt att använda de officiella försäljningssiffrorna som en indikator på de faktiska konsumtionsförändringarna. Enligt all statistik är den svenska alkoholkonsumtionen per capita internationellt sett låg. Sten Andersson hävdar visserligen att om vi lägger den oregistrerade konsumtionen till de officiella försäljningssiffrorna, så skulle Sverige få en mindre smickrande placering på denna Men man måste beakta att även andra länder har motsvarande mörkertal. Det är dessutom sannolikt så, att många av de länder som har en hög registrerad alkoholkonsumtion också har ett högt mörkertal. Av lätt insedda skäl är t.ex. konsumtionen av hemtillverkat vin -- som inte registreras i den officiella statistiken -- betydligt mer omfattande i vinproducerande länder än i Det finns också annan forskning som visar att den alkoholrelaterade dödligheten med några års förskjutning följer den officiella alkoholförsäljningen. Det är ett starkt stöd för att alkoholstatistiken rätt väl avspeglar reella förändringar i befolkningens alkoholkonsumtion. Enligt Sten Andersson har hembränningen ökat lavinartat. Ingen seriöst upplagd studie redovisar emellertid någon lavinartad ökning av hembränningen. Det mesta talar i stället för att hembränningen har legat på en relativt konstant nivå under hela 1980-talet fram till i dag. Sten Andersson hävdar vidare att den påstådda ökningen av hembränningen skulle sammanhänga med Sveriges prispolitik på alkoholområdet. Jag har svårt att förstå det resonemanget. Sedan 1970 talet har priserna på alkoholdrycker inte höjts snabbare än den allmänna prisutvecklingen. Under vissa perioder har alkoholpriserna t.o.m. släpat efter inflationen. Jag håller med Sten Andersson om att det finns anledning att löpande försöka uppskatta hela alkoholkonsumtionen, inte bara den registrerade. Det bör bli en av uppgifterna för den alkoholkommission som regeringen inom kort skall tillsätta att ta initiativ till ett sådant förbättrat kunskapsunderlag. Hembränningen är ett allvarligt problem. Det är viktigt att slå fast detta, även om ingen med säkerhet kan uttala sig om dess exakta omfattning. Det är i hög grad angeläget att på olika sätt ingripa mot och förebygga denna olagliga verksamhet. Inte minst framstår en förstärkt opinionsbildning mot hembränning som betydelsefull. Jag utgår från att alkoholkommissionen uppmärksammar även den sidan av problemet, och jag hoppas att Sten Andersson är beredd att medverka i en sådan opinionsbildning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Jag interpellerade därför att jag anser att den officiella statistiken över den svenska alkoholkonsumtionen är felaktig. Det erkänner i och för sig statsrådet i svaret. Statistiken är felaktig, och därför är det också fel att vi utomlands skryter över vår låga alkoholkonsumtion. De flesta vet -- och jag tror att det gäller även statsrådet -- att det inte är sant att alkoholkonsumtionen är så låg. Den svenska alkoholpolitiken är en strutspolitik. När jag för många år sedan gick i skolan lärde mig min lärare i zoologi att strutsen inte finns i vilt tillstånd i Sverige. Strutsen är alltså den fågel som när fara hotar sticker ner huvudet i sanden. Han finns i alla fall abstrakt när det gäller vissa företrädare för och försvarare av den svenska alkoholpolitiken. 25-procentig konsumtion som inte är med i statistiken? Jag har pratat med journalister som säger att någon sådan studie aldrig har presenterats. Det skulle vara intressant att få höra om de har fel. Statsrådet säger också att det inte finns någon anledning att tro att hembränningen har ökat under Herr talman! Det finns en verklighet här i riksdagen och en annan riktig verklighet utanför detta hus. De flesta vet om att det som statsrådet säger inte är sant. Hembränningen har tyvärr ökat. Människorna skrattar åt oss och struntar i oss. Det är farligt för politiker att stifta lagar som saknar förankring hos den breda folkmajoriteten. För en tid sedan presenterade socialstyrelsen en fältrapport över situationen i Malmöhus län. Där konstaterades att konsumtionen av alkohol i verkligheten var vida överstigande den som var registrerad och som användes officiellt. Jag tror att samma förhållanden råder i stort sett hela landet. Visst har statsrådet rätt när han säger att det säkert finns mörkertal även vad gäller andra länders konsumtion. Det har jag aldrig ifrågasatt. Men en sak är helt klar, nämligen att orsaken till den alltmer omfattande hembränningen i Sverige är endast och enbart en, nämligen priset. Att folk köper hembränt beror på att det är för dyrt att handla på Systembolaget. Jag tycker att det är en sådan enkel logik att alla borde begripa det. I Norge erkände för en tid sedan chefen för vinmonopolet att vinmonopolet i Norge nu bara står för 50 % av den alkohol som konsumeras i Norge. Jag tror, herr talman, att Sverige icke i någon större omfattning skiljer sig från Norge i det sammanhanget.

Jag skrev i min interpellation att ökningen av hembränningen var lavinartad, och jag tror faktiskt att det är på det viset. Jag har förmånen att några dagar i månaden jobba på olika byggarbetsplatser nere i Skåne, och jag kan säga att man inte alltid men ofta pratar om hembränd sprit. Framför allt -- och det är ett problem -- är det mycket svårt att finna någon människa som anser att denna verksamhet är kriminell. Sedan kan vi här i riksdagen tycka vad vi vill och stifta lagar. Själv vågar jag naturligtvis inte syssla med sådan verksamhet, utan jag får betala mina 300 kr. per liter, eftersom jag inte vill figurera i pressen i morgon bitti. Andra betalar mellan 60 och 75 kr. Jag vet om att statsrådet har ett ansträngt arbetsschema, men det skulle vara intressant om han eller någon av hans likasinnade i dag kunde gå ut på någon större svensk arbetsplats och försvara den nu förda alkoholpolitiken. Jag tror att applåderna skulle vara ringa för ett sådant försvar. Till sist, herr talman, vill jag upprepa min fråga: Vilka studier är det statsrådet refererar till i sitt interpellationssvar?

Herr talman! Bengt Westerberg säger i sitt svar till Sten Andersson i Malmö att det s.k. mörkertalet i fråga om konsumtionen av alkoholhaltiga drycker uppgår till ca 25 % av den totala konsumtionen. Detta mörkertal kan ej stämma överens med verkligheten, utan det är snarare mer realistiskt att tro på de undersökningar som visar att Systembolaget bara står för drygt 60 % av den alkohol som produceras och dricks i Sverige. Resten är hembränt eller skattefri sprit. Vad är det som säger att den undersökning jag syftar på är mer trovärdig än den Westerberg hänvisar till i sitt tal till Sten Andersson? Jo, det är den sanna verkligheten. Jag känner minst ett tiotal personer som bränner sin starksprit själva. Då har jag inte räknat med dem som bränner öl och vin själva. Flera av dessa personer säljer sedan spriten. Vad är det då för människor jag umgås med? Är det alkoholister, eller vad är det för människor? Nej, det är industriarbetare, byggnadsarbetare, arbetsledare, sjukvårdspersonal, pensionärer, studerande, småföretagare, barnfamiljer, osv., osv. Listan kan göras lång. Det är med andra ord fråga om ett snitt av den svenska befolkningen. En del av dessa människor anser sig inte ha råd att gå till Systembolaget för att inhandla den svindyra sprit som säljs där, utan de skaffar spriten på andra vägar. Med denna kunskap från verkligheten är det sannolikt troligt att det egentliga mörkertalet ligger omkring 40 % av den totala alkoholkonsumtionen i Vidare nämner Westerberg i sitt svar till Sten Andersson: ''Det är i hög grad angeläget att på olika sätt ingripa mot och förebygga denna olagliga verksamhet. Inte minst framstår en förstärkt opinionsbildning mot hembränning som betydelsefull.'' Det är vackra ord, men vackra ord stoppar ingen hembränning, det kan jag försäkra herr Westerberg. Hur minskar man då omfattningen av hembränningen? Att eliminera detta problem går inte, men vi kan drastiskt minska dess omfattning. För det första: Anpassa priserna på alkoholhaltiga drycker till EG-nivå. För det andra: Ge restaurangbranschen rabatter vid inköp från Systembolaget. För det tredje: Sälj öl och vin fritt i livsmedelsbutikerna. För det fjärde och viktigast av allt: Rikta kampanjer speciellt till ungdom mellan 15 och 18 år men även till vuxna. Syftet med dessa kampanjer är att avdramatisera alkoholen. De åtgärder jag har nämnt har använts i staten Quebec i Canada med mycket mycket goda resultat. Jag hoppas att även socialminister Bengt Westerberg är inne på samma linje i syfte att minska den illegala sprittillverkningen i Sverige.

Herr talman! Jag vill först hälsa statsrådet Westerberg välkommen till posten som socialminister och som en aktiv kämpe i en aktiv alkoholpolitik. Regeringen har ju under de senaste åren visat sig ganska slapp när det gäller att komma till rätta med de ökade alkoholproblemen. Även om den registrerade alkoholförsäljningen under det senaste året har sjunkit, finns det mycket i övrigt att önska. Sten Andersson i Malmö tar upp frågan om hembränningen och de icke registrerade konsumtionsmängderna av alkohol i vårt land. Jag tror inte att han tar upp frågan om att också komma till rätta med alkoholproblemen, utan det verkar vara en sekundär fråga. Det är registreringen som är det viktigaste för honom. För oss som arbetar med socialpolitik måste det ledande i vårt arbete vara att bekämpa alkoholskadorna, och det finns då väldigt många olika sätt att arbeta för att hålla nere konsumtionen. Sveriges sätt att angripa problemet, med en hög kostnad på alkohol, har visat sig vara ett mycket bra sätt. Riksdagen har också ställt upp på att vi skall stå för höga alkoholpriser även när vi närmar oss EG. Det är ett riksdagsbeslut som vi skall fullfölja. Ju fler systembolag som finns i ett område desto mer bränns det hemma i samma område enligt statistiken. Hembränningen har en klar tendens att öka där det finns gott om alkohol och där alkoholen är lättillgänglig. Det kan man dra slutsatser av från internationella undersökningar. Vi vet att även restauranger i dag vissa fall köper alkohol som är bränd på olaglig väg. Jag har tidigare i riksdagen, under senaste riksmötet, deltagit i en del interpellationsdebatter som rört försäljning av aktivt kol. Aktivt kol används vid hembränning, och det är en brottslig verksamhet man deltar i om det är uppenbart att det aktiva kol man säljer används för hembränning. Jag hoppas att den nuvarande regeringen på ett aktivare sätt skall se till att bemöta det rikliga utbudet av aktivt kol, som finns i varje kvällstidnings annonsbilaga och i vissa affärsverksamheter runt om i vårt land. Detta står för en stor del av möjligheten att kunna bränna alkohol hemmavid. Jag håller inte med Sten Andersson i Malmö och den senaste talaren när det gäller den bas av kunskaper man tror man står på när man säger att den icke registrerade konsumtionen är i den storleksordning man nämnde. Skälet till att man säger så är att man vill sänka alkoholpriserna. Deras statistik litar jag inte alls på, men jag tror på den statistik som socialministern har presenterats här i dag. Den statistik nykterhetsorganisationerna använder har troligtvis samma underlag som den socialministern har tagit med sig. Man kör olika månadersperioden. Man kan kanske notera en liten ökning, men den är inte speciellt stor. Som sägs i svaret kan man också på sjukstatistiken se om alkoholkonsumtionen stiger. Det avspeglar sig rätt snart. Ett annat område där det också märks rätt tydligt är på trafikområdet. Ett exempel är Örebro. Med sänkt alkoholkonsumtion i det området gick också antalet trafikolyckor ned. Det finns i dag ingenting som talar för att alkoholkonsumtionen skulle vara så stor som de båda tidigare debattörerna sagt att det skulle ge sådana exempel i trafiksituationen. Jag betvivlar starkt vad de sagt i denna debatt. Jag förväntar mig att den nuvarande regeringen skall vidta aktivare åtgärder än den föregående på det alkoholpolitiska området. Det är än mer viktigt i ljuset av att vi alltmer närmar oss EG och den prispolitik EG står för när det gäller alkoholprodukter. Då krävs också många andra åtgärder än sådana som ligger på prissidan när det gäller försäljning av alkohol. Det måste till massiva informationsinsatser, inte för att avdramatisera alkoholen, utan för att lära folk vad alkohol står för. Alkohol är ett gift och står för de allra högsta kostnader vi har inom sjukvården. Den orsakar också en stor mängd dödsfall. Det är skäl nog för att man skall driva en aktiv alkoholpolitik. Att försöka lära människor umgås med alkohol har visat sig vara ett dåligt sätt. Ulla Marklund gjorde en undersökning med omkring 5 000 ungdomar i Göteborg och på Gotland. Flertalet av dem som vid vuxen ålder fick alkoholproblem fanns i den grupp som fick lära sig umgås med alkohol i hemmet. På det sättet kan man inte komma åt alkoholproblemet.

Herr talman! Jag misstänkte att det var rapporten som Bryggareföreningen beställt som Sten Andersson i Malmö skulle komma att åberopa. Därför har jag haft anledning att titta särskilt på den. Jag noterar att författaren till rapporten, som ju är en känd lobbyist för olika intressen på detta område, skriver redan i inledningen till rapporten att rapporten inte är att betrakta som en vetenskaplig avhandling, utan endast en skattning och beräkning av den oregistrerade konsumtionen. De vetenskapliga bevis för sin tes som Sten Andersson utlovade senast vi diskuterade här i riksdagen har inte kunnat uppbringas. Jag fick också ett brev inför denna debatt från Bryggareföreningen. Han säger att annan expertis nu håller på att gå igenom denna rapport och har kunnat konstatera att hembränningen är för högt angiven i rapporten. Det erkänner alltså också Swartz som är beställare av denna rapport. De norska siffror Sten Andersson redovisade antyder att mörkertalet i Norge skulle vara ungefär 35 %, alltså något högre än de skattningar man kommit fram till i Sverige, men det är inte någon avgörande avvikelse. Samtidigt skall vi naturligtvis ha klart för oss att totalkonsumtionen är högre än den registrerade konsumtionen. Vid sidan om den registrerade konsumtionen finns både en legal konsumtion och en illegal, som Sten Andersson fäst särskilt stort intresse vid. Frågan vi ställt oss i olika sammanhang är närmast om den officiella statistiken ger en rimlig indikation på utvecklingen av konsumtionen av alkohol eller inte. Alltså: påverkas mörkertalet i någon annan riktning än den officiella statistiken? Svaret på den frågan är att allting tyder på att den icke registrerade konsumtionen följer den registrerade konsumtionen. Det finns andra norska undersökningar som pekar på att när den registrerade konsumtionen går upp, så går också den oregistrerade konsumtionen upp. När alkoholvanorna breder ut sig så att man dricker mer, så dricker man mer av både registrerad och oregistrerad alkohol. Jag tror att mycket talar för att det är så i Sverige också. Sten Andersson efterlyste det vetenskapliga underlag som fanns i mitt svar till honom. Det har jag hämtat från CAN som har gjort mycket seriösa studier. Man kommer inom kort att redovisa dessa studier i en rapport av det slag som CAN brukar ge ut. Jag kan bara säga att sammanfattningsvis redovisar man en total icke registrerad konsumtion på 1,8 liter. Det blir 1,4 liter om man räknar bort lättöl. Av återstående 1,4 liter är 0,3 Detta är visserligen ett allvarligt problem. Jag vill inte alls negligera detta. Men slutsatsen av att detta problem existerar är snarare att man har anledning att se hur man kan sätta in ökade insatser för att bli av med den illegala tillverkningen, inte att nonchalera den och säga att vi skall släppa fram den eller någonting sådant. De undersökningar CAN kommer att redovisa i denna rapport ger också mycket klara indikationer på att det inte har förekommit någon ökning under 1980-talet. Enligt de siffror de har förekom en viss ökning i slutet på 1970-talet och kanske de två första åren på 1980-talet. Därefter tyder dock allting på att användningen av illegalt tillverkad alkohol har legat still. Peter Kling tog upp frågan i samband med en något bredare fråga som gällde den totala alkoholpolitiken. Hans slutsats var närmast att man borde sänka priserna och göra alkoholen mer lättillgänglig för människor -- alltså en politik som går på kontrakurs mot den politik som majoriteten i riksdagen har stått bakom under ganska lång tid i Vi har många undersökningar att luta oss mot när vi hävdar att den politiken skulle leda till en stark ökning av den totala konsumtionen och därmed också av alkoholskadorna i samhället. Det finns publicerade rapporter både från CAN och från många andra håll. Dessutom är det på väg en del rapporter. Alla dessa rapporter styrker denna tes. Det finns t.ex. ett mycket starkt samband mellan prisutveckling och alkoholkonsumtion, och sambandet är ännu starkare mellan inkomstutveckling och alkoholkonsumtion. När alkoholkonsumtionen gick tillbaka 1977 och fram till början av 1980-talet är en viktig förklaring att det under denna period var en dålig inkomstutveckling. Det är klart att också en aktiv prispolitik spelar en viktig roll för att hålla tillbaka alkoholkonsumtionen. Om man inte höjde alkoholskatterna i takt med den allmänna prisutvecklingen, skulle resultatet bli en successivt ökad alkoholkonsumtion. Man skall inte heller romantisera situationen i de stora vinländerna, Frankrike, Spanien m.fl. Det är alldeles självklart att alkoholproblemen och alkoholskadorna i dessa länder är av mycket större omfattning än vad de är i t.ex. Sverige. Även om vi många gånger haft anledning att vara kritiska mot den svenska alkoholpolitiken, har den i relation till många andra länder i Europa ändå varit framgångsrik under efterkrigstiden. Peter Kling omnämnde det här experimentet -- eller vad man skall kalla det för -- i Quebec. Det finns mycket att säga om detta experiment. De uppgifter som Peter Kling redovisade var inte helt korrekta. En avgörande faktor som dock ledde till en nedgång i konsumtionen, trots att man började sälja alkohol i livsmedelsbutikerna, var en samtidig mycket kraftig prishöjning. Priserna höjdes med över 16 %. Det var naturligtvis en faktor som bidrog till att hålla tillbaka konsumtionen.

Herr talman! Jag tillåter mig än en gång betvivla att de siffror som statsrådet här redovisade är korrekta. Riksdagen har med stor majoritet beslutat att Sverige så snart som möjligt bör bli medlem i EG. Om man ser till EGs alkoholpolitik, den alkoholpolitik som bedrivs i Sverige och till de ramaskrin som uppstår varje gång man börjar antyda en liberalisering, förvånar det mig att det i EG-länderna finns ekonomisk, kulturell och social verksamhet. Vi diskuterar här i Sverige t.ex. en halv procentenhet hit eller dit, eller det befängda förbudet att inte få servera alkohol på restauranger före kl. 12.00 -- medan de som tillhör a-laget kan hänga på låset redan kl. 9.30. När vi fortsätter att bedriva en sådan politik och ändå vill gå med i EG, där man för en helt annan alkoholpolitik, tillåter jag mig ibland att visa en viss förvåning. Jag noterar också att Bengt Westerbergs andra inlägg kommer att lugna hembrännarna och dem som köper och konsumerar hembränd sprit. Bengt Westerberg tror inte att problemet är så stort som det är, och det gagnar ju dessa människor. Det är riktigt att det finns majoritet i riksdagen för den nuvarande alkoholpolitiken. Men riksdagen skall egentligen spegla folkets uppfattning -- vi är ju folkets valda företrädare. I den här frågan tror jag absolut inte att vi speglar den uppfattning som finns hos majoriteten av folket. Herr talman! Till sist några ord till Karin Israelsson. Jag kan referera till Verdandi, som inte för så länge sedan föreslog kraftigt sänkta spritpriser. Karin Israelsson känner säkert till vad Verdandi är för organisation. Karin Israelsson befinner sig i det dilemmat att hon tydligen är mycket förtjust i sprit, eftersom hon för en tid sedan föreslog att priset på en helbutelj skulle öka till 500 kr. Så mycket tycker inte jag om sprit, men det må vara Karin Israelssons eget problem. Jag förstår över huvud taget inte Karin Israelsson när hon säger att ju fler systembolag som finns inom ett område, desto större blir hembränningen. Har jag förstått saken rätt? Det vore intressant att höra var Karin Israelsson har fått den uppgiften ifrån.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö nämnde EG. Vi i centerpartiet undersöker ju noga vad ett närmande och en anslutning till EG kommer att innebära för svensk alkoholpolitik. Det är klart att vi är oroade. Samtidigt finns det i EG-länderna nu en ambition att sänka alkoholkonsumtionen. Om Sten Andersson åker ner till Frankrike eller Spanien kommer också han att inse att man där har upptäckt att man har stora problem med den höga alkoholkonsumtionen. I Frankrike dör ungefär fyra gånger fler än i Sverige i levercirros, som är en typisk sjukdom förorsakad av hög alkoholkomsumtion. Jag undrar om Sten Andersson verkligen anser att hembränning är en kriminell handling. Han tillhör ett parti, moderaterna, som ofta förespråkar stora polisinsatser och att man skall leva efter de lagar som finns. Det finns i dag en lag som förbjuder hembränning. Man kan få fängelsestraff för en sådan verksamhet. När Ny Demokratis företrädare i sin bekantskapskrets har personer som bedriver en kriminell verksamhet, samtidigt som man i hans parti talar om att lag och ordning skall råda, undrar jag hur han kan acceptera ett sådant förhållande. Man borde se till att denna verksamhet fördömdes, även av dem som är ledamöter av riksdagen och som är valda för att stifta lagar och i första hand också för att leva efter dem. Jag tycker att ni begår ett lagbrott när ni här öppet deklarerar att ni väl känner till denna verksamhet och att ni inte har anmält eller på något sätt medverkat till att beivra den. Vi i centerpartiet anser att det är viktigt att hembränningsverksamheten beivras. Det är inte acceptabelt att hembränning förekommer. Vi försöker på olika sätt att göra det möjligt för berörda instanser att bekämpa hembränning. Förutom polisen behövs inte minst allmänhetens vaksamhet. Jag känner väl till Verdandi. Det är ingen nykterhetsorganisation, utan Verdandi står för andra värderingar. Jag har föreslagit att en helbutelj borde kosta 500 kr. Men det är inte jag som har räknat ut det priset, utan det är vad det kostar samhället i sjukvårdskostnader när någon konsumerar denna alkoholmängd. Om alkoholen skulle svara för de kostnader som den förorsakar, skulle spriten ligga på detta pris. Vi behöver en mycket aktiv alkoholpolitik när det nu i riksdagen finns företrädare som inte ens stöder de lagar som finns för att förhindra olaglig tillverkning av alkohol och som inte heller ser att en bra prispolitik också hindrar sjukdomsutveckling.

Herr talman! Karin Israelsson talade förut om Israelsson: Tror ni verkligen att Svensson utanför det här huset erkänner att han eller hon tillverkar och dricker hembränt i den utsträckning som ni menar förekommer? Jag tror att många ljuger när det gäller denna fråga. Därför tror jag också att denna SIFO-undersökning, speciellt beträffande alkohol, inte är trovärdig. Man kan möjligtvis få en indikation, men undersökningen är långt ifrån sanningsenlig. Jag tror inte att många människor vid en SIFO-mätning skulle erkänna att de dricker hembränt hemma. Sedan sade Karin Israelsson också att jag vill skydda de där människorna och att Ny Demokrati i princip ställer sig bakom illegal hembränning. Långt ifrån detta! Det är klart att vi respekterar lagarna. Dessa skall följas. Vi vill motverka hembränning så mycket som möjligt. Därför står jag också här och debatterar om alkoholen. Att jag indirekt känner tio personer som sysslar med denna verksamhet är en annan sak. Jag har absolut ingen anledning att skydda dessa människor. Bengt Westerberg nämnde Spanien och Frankrike och sade att dessa länder har större problem än Sverige. Men nu måste vi beakta att Spanien och Frankrike ju har en helt annan kultur än Sverige. Vi dricker mjölk eller Ramlösa till maten, medan man i Spanien och Frankrike dricker vin. Vi får aldrig samma kultur här i Sverige, även om vi mildrar alkohollagarna. Vi skulle fortsätta att dricka mjölk, Ramlösa och möjligen lättöl vid våra middagar. Vi kommer inte att konsumera så mycket vin. Nej, man bör som sagt närma sig EG-nivån när det gäller priserna och ge restaurangbranschen rabatter och samtidigt, som jag nämnde förut, driva kampanjer som går ut på att speciellt alkoholen är farlig och att vi måste lära oss att umgås med den på ett vettigt sätt, så att det inte blir sådana resultat som Sten Andersson i Malmö nämnde: att en mängd ungdomar är ute och svinar ned. Om man nu höjer de svenska priserna, kan jag lova både Bengt Westerberg och Karin Israelsson att mörkertalet kanske kommer att öka med både 10 och 20 %. Det är jag nästan hundraprocentigt säker på.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Svaret måste tyvärr betecknas som mycket negativt för alla dem som vill att vi skall föra en realistisk, effektiv och human kriminalpolitik. Det rör sig om en utpräglat konservativ politik som justitieministern presenterar. En politik av detta slag har prövats i en rad konservativt styrda länder med mycket nedslående resultat. I själva verket har den lett till överfulla fängelser, stegrad brottslighet och ett orimligt lidande för många drabbade och deras familjer. Har Gun Hellsvik något exempel på något land där denna konservativa och repressiva politik lett till goda resultat, vilket Gun Hellsvik nu vill åstadkomma? I grund och botten rör det sig om en kriminalpolitik som är en eftergift åt vedergällningstänkandet. Men vedergällningsteorin är för länge sedan officiellt avskriven. Om Gun Hellsvik får fortsätta att gå på i ullstrumporna, kommer vi att hamna i en sitution som blir mycket svår att reparera. Hon vill genomföra en rad straffskärpningar för brott med lägre straffvärde, vilket leder till ett väsentlig ökat antal fängelsedomar. Har Gun Hellsvik gjort några beräkningar av detta? Hon vill genomföra en fakultativ villkorlig frigivning, trots att riksdagen tidigare fattat principbeslut om att två tredjedelsfrigivningen skall vara obligatorisk. Hon bör vara medveten om att detta leder till en kraftig ökning av verkställighetstiderna i fängelserna. Redan en återgång till obligatorisk två tredjedels-frigivning skulle innebära förlängda verkställighetstider med över 30 % för drygt 6 000 personer om året. Jag undrar vilken motsvarande beräkning Gun Hellsvik gör med sitt nu presenterade förslag om endast möjlighet till villkorlig frigivning. Att det rör sig om ytterligare väsentligt utökade verkställigheter står helt klart. Hur stora de blir är beroende av lagmotiv och rättstillämpning. Vid ett framträdande nyligen hos polisen sade Gun Hellsvik att landets fångar skall sitta hela strafftiden och erhålla frigivningen som en premie. Betyder det att möjlighet till villkorlig frigivning närmast skall bli ett undantag som bekräftar regeln? Av allt att döma kommer Gun Hellsviks reform att leda till kostnadsökningar i miljardklassen och till hundratals, kanske tusentals, nya fångvårdsplatser. Men Gun Hellsvik skall, enligt ett uttalande vid polisbesöket, nedbringa behovet av nya fångvårdsplatser genom ''tuffare tag'' mot fångarna och genom fler fångar i samma fängelse. De redan stränga permissions bestämmelserna skall enligt henne ytterligare skärpas och den s.k. närhetsprincipen, som är en central del av den epokgörande kriminalvårdsreformen vid placering av fångar, skall avskaffas. Gun Hellsvik vill ge sken av att detta är effektivt. Men motsatsen är fallet enligt olika undersökningar och de erfarenheter vi känner till från andra västländer där politiken har prövats. Den stora ökningen av fängelsebefolkningen, som under slutet av 80-talet var den största någonsin, medför stora administrativa problem och en kraftig överbefolkning av fängelserna. Detta i sin tur leder till olidliga förhållanden såväl för personal som för fångar. Antalet rymningar ökar om fängelserna inte görs hermetisk tillslutna. Men i så fall blir följden återkommande fångupplopp. Hatet mot samhället ökar hos fångarna, vilket i sin tur leder till ökad missanpassning och stegrat antal återfall. Det blir till slut ingen gräns för var repressionen skall sluta, därför att de eftersträvade resultaten uteblir. Den repressiva kriminalpolitik som Gun Hellsvik förespråkar har misslyckats där den har prövats, bl.a. i USA. Gun Hellsvik talar om alternativ till fängelsestraffet och nämner utökad användning av samhällstjänst och kontraktsvård. Men hon bör veta att det endast kan få en mindre, begränsad effekt. På en punkt ger Gun Hellsvik besked. Det gäller påföljdsutredningens förslag om frigivningspermission. Ett genomförande av förslaget med obligatorisk villkorlig frigivning skulle innebära att behovet av nya fängelseplatser kunde reduceras med 450 platser. Det finns svagheter i förslaget, som skulle kunna rättas. Förslaget, som inte är det bästa, är givetvis präglat av kalla ekonomiska fakta, dvs. alla kostnadsökningar har bemötts mycket restriktivt. Men dessa restriktioner tycks inte finnas nu när man genomför en konservativ kriminalpolitik. Då får det kosta. Hur mycket borde justitieministern kunna lämna något närmare besked om. På en punkt har vi ett klart nej. Hon delar inte den uppfattning som justitieminister Sven Romanus gav uttryck för redan 1979, när han yttrade: En omfattande kriminologisk forskning har ägt rum såväl i vårt land som i utlandet, och i ett avseende pekar alla kända svenska och utländska undersökningar i samma riktning. En ökad användning av frihetsstraff är generellt sett inget verksamt medel när det gäller att bekämpa en stigande kriminalitet, utan kan snarare befaras leda till motsatt resultat.

Herr talman! Gudrun Schyman säger att jag inte tog upp något annat än påföljden fängelse. Det är i och för sig detta som interpellationerna handlar om. Men i mitt förra inlägg tog jag upp de andra frågor som är avgörande och grundläggande. Familjepolitiken är av avgörande betydelse. Vi måste skapa stabilitet och självkänsla för familjerna. Det är en grund för att våra barn som vuxna skall kunna få någon chans i sitt liv. Jag nämnde också vår diskussion om jourdomstolar. De utgör en viktig del. De flesta ungdomar gör en eller annan dumhet, men det är viktigt att i stället för hårda reaktioner ha snabba reaktioner, vilket blir möjligt med hjälp av jourdomstolar. Sedan vet jag inte varifrån Gudrun Schyman fick för sig att vi skulle skapa odrägligare förhållande i fängelserna. Det är vi verkligen inte ute efter. Tvärtom har vi förslag om att bygga nytt och att bygga om. Tråkigt nog hänger detta samman med problemen på arbetsmarknaden, som gör att vi har anledning att öka byggandet. Dessa ombyggnader och nybyggnader innebär kvalitativa förbättringar både vad gäller själva boendet och vad gäller möjligheterna att ge det hela ett innehåll. Vi får betydligt bättre möjligheter att klara av narkotikafria avdelningar och behandling för narkomaner med dessa nya anstalter. Med tanke på Hans Göran Francks, och tidigare även Gudrun Schymans, frågor om kostnader kan jag säga att vi dessutom som resultat får en betydligt billigare drift med hjälp av de nya anläggningarna, som inte alls är lika personalkrävande som de gamla, och man kan ändå få en högre kvalitet. Kopplingen mellan straff och icke-brottslighet kan vi diskutera hur länge som helst. Där finns olika uppfattningar, och uppfattningen skiftar över tiden. Men jag förbehåller mig rätten att ha min uppfattning, även om den enligt Hans Göran Franck för tillfället inte är modern. Jag är övertygad om att vetskapen om straff har, om inte totalt så i varje fall för åtskilliga av oss, en preventiv funktion. Den dag Hans Göran Franck kan bevisa för mig att så icke är fallet lovar jag att jag skall överge den uppfattningen, men fram till dess att han eller någon annan visar att jag som människa känner fel bibehåller jag denna min uppfattning.

Herr talman! Varför tar justitieministern inte upp de alternativa straffen eller vården, som skulle kunna finnas inom kriminalvården, när man säger sig vilja bekämpa brottsligheten? Det är det jag efterlyser. Varför är den åtgärd som man vill vidta först, som anses vara allra bäst, den att sätta fler fångar i fängelse under längre tid? Det måste väl vara ett uttryck för att justitieministern och regeringen tycker att detta är det mest verkningsfulla för att på ett kraftfullt sätt bekämpa brottsligheten. Vi kan visst föra en diskussion om brott och straff. Gun Hellsvik säger att uppfattningarna skiftar över tiden. Jag vill säga så här: All vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet visar att denna koppling mellan brott och straff, som just nu anses vara gångbar, inte existerar. Emellanåt sker det politiska svängningar, till förmån för en insikt om att man skall rätta politiken efter vetenskapliga och erfarenhetsmässiga resultat. Det skulle innebära en helt annan kriminalvård än den nuvarande. Sedan kommer tider av repression och högerpolitik, och då kommer just de åsikter som Gun Hellsvik ger uttryck för och som tydligen hela regeringen står bakom. Det är att beklaga. De politiska svängningarna gör att de djupt reaktionära och repressiva stämningarna nu kommer upp till ytan. Det har ingenting att göra med verkligheten i fråga om relationen mellan brott och straff. Man skulle ju vilja att politiker ägnade sig åt verkligheten, livet och människorna, inte bara åsikterna och speglingen av vad man själv tror. Det handlar om lyssnandet på rädda människor och underbyggandet av fördomar, när människor i dag känner sig rädda och tror att denna rädsla botas genom att fler sitter i fängelse under längre tid. Jag tycker då att det skulle vara politikerns uppgift att säga, att ''jag förstår er rädsla, och vi skall göra vad vi kan för att minska den ökande brottsligheten, men vi skall inte sätta fler människor i fängelse under längre tid, för det är inte lösningen på problemet''. Gun Hellsvik talar om bättre lokaler, bättre byggnader och effektivare utnyttjande. Det spelar ingen roll, när effekten av att fler sitter i fängelse under längre tid är den motsatta mot vad hon säger sig vilja ha. Det kan vara hur tjusiga fängelser som helst, men de som sitter där blir inte bättre av det -- frihetsberövandet har den motsatta effekten. En satsning på alternativa modeller, en satsning på eftervården och på frivården skulle kunna göra någonting åt den här situationen.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Det är en självklarhet att vi från regeringens sida inte lägger fram något förslag utan att också presentera de ekonomiska beräkningarna. Sedan skall vi komma ihåg att det är riksdagen som fattar beslutet. Jag vill säga till Gudrun Schyman att jag ser fram mot att få möjlighet att föra den debatt som hon saknade här i dag, nämligen om hur vi skall agera för att hindra brott. Alla Gudrun Schymans frågor rörde fängelsestraffet och den villkorliga frigivningen, och jag anser mig vara skyldig att hålla mig till de frågor jag har fått. Men kom gärna med frågor om hur vi skall agera för att hindra brott i vårt samhälle -- det är en mycket viktigare debatt än denna.

Fru talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret på frågan. Orsaken till att jag ställde frågan är att väldigt många företag och även näringslivsorganisationer har varit mycket irriterade över de långa handläggningstiderna när det gäller möjligheten att ta i anspråk medel ur allmänna investeringsfonder. Ett företag som ansökte i mitten av juli månad fick besked i mitten av oktober månad när det gällde möjligheten att ianspråkta pengar som i princip är deras egna pengar, detta i ett läge då vi vet att vi av sysselsättnings-, konjunktur och andra skäl vill ha näringslivsinvesteringar igångsatta så snart som möjligt. Jag hoppas nu att handläggningstiderna förkortas mycket kraftigt. Personligen ställer jag mig frågan varför NUTEK över huvud taget skall behöva göra några mer ingående analyser i samband med att beslut fattas i dessa frågor. Man kan göra efterkontroller, och jag menar att en rimlig handläggningstid skulle vara maximalt 14 dagar för att ''få loss'' pengar ur allmänna investeringsfonder. Jag tackar för beskedet och räknar med att det blir på det sätt som näringsministern säger: kraftigt förkortade tider. Min önskan är också att man skall försöka få ned tiderna ytterligare i förhållande till vad som sägs i svaret.

Fru talman! Lennart Nilsson har frågat mig om vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att främja turismen i Sverige. Sigge Godin har frågat mig om vilka åtgärder som regeringen tänker vidta så att turismens betydelse för regionalpolitiken och arbetskraften inte ytterligare undergrävs. Vidare har Tage Påhlsson frågat mig om på vilket sätt jag har för avsikt att stödja svensk turistnäring efter nästa budgetårs utgång. Jag besvarar dessa tre frågor i ett sammanhang. Regeringen redovisade i förra veckan sin ekonomisk-politiska proposition som utgör grunden också för den nya näringspolitik regeringen avser att föra. Även propositioner om inriktningen av regeringens skattepolitik och småföretagspolitik har förelagts riksdagen i dagarna. De åtgärder som föreslås innebär att förutsättningarna för all näringsverksamhet stärks väsentligt bl.a. genom lindringar i beskattningen och avgiftsuttag. Utöver dessa åtgärder, som således också omfattar turistföretagen, kommer turistnäringen att ytterligare främjas genom regeringens förslag om en sänkt mervärdeskatt på hotell och restaurangtjänster samt inrikes persontransporter fr.o.m. 1 januari 1992. Det är regeringens uppfattning att de redovisade åtgärderna med utgångspunkt i en ny ekonomisk politik är det enda sättet att skapa tillväxt och därmed varaktiga arbeten. Inom regeringskansliet förbereds vidare ett förslag om utvidgning av systemet med nedsättning av sociala avgifter inom delar av det regionalpolitiska stödområdet som även kommer att gagna turistföretagen. Under ett års tid kommer persontrafiken på inlandsbanan att garanteras. Under året kommer regeringen, med hänsyn inte minst till turismen, att pröva olika långsiktiga lösningar för personbefordran längs aktuella sträckor, dvs. Mora--Östersund--Gällivare. Turismen i de regionalpolitiska stödområden som berörs med dessa förslag ges förbättrade förutsättningar. Det är vidare regeringens uppfattning att det i första hand är turistbranschens eget ansvar att driva sina gemensamma informations och marknadsföringsaktiviteter, utöver de förbättrade generella förutsättningar regeringens politik skapar. Sveriges turistråd föreslås bli avvecklat under nästa år och branschens egna organisationer ges möjligheter att överta för dem angelägna verksamheter med stöd av en statlig grundinsats om 50 milj.kr., detta förutsatt att branschen är beredd att bidra med samma belopp samt att stå för framtida kostnader. En motiverad näring med goda generella verksamhetsförutsättningar ger ökade möjligheter till främjad turism i Sverige. Jag förutsätter att turistnäringen och dess organisationer nu samordnar sina resurser för bl.a. marknadsföring och också koordinerar sina insatser. Min bedömning är att branschen själv borde vara bäst skickad för uppgiften snarare än ett statligt finansierat turistråd.

Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret, som väl var ungefär vad jag hade väntat mig. Som sades tidigare andas svaret storskalighet. Det var raka puckar. Jag vill också påstå att näringsministern i någon mån har missuppfattat frågorna. Han har i varje fall inte uppfattat min fråga riktigt. De uppräknade åtgärderna är i och för sig okej, men det är inte tillräckligt för att få en samlad insats i vårt land beträffande den typiskt småskaliga men exportinriktade industri som turistnäringen i alla fall är. Beroende på hur man räknar kan man säga att turismen är en av våra allra största näringsgrenar. Ute i världen säger man att det är världens största näringsgren. Jag sade att svaret andas storskalighet. Det är väl okej att man skall lösa problemen genom en sänkning av momsen, billiga transporter osv. Men det är en väldig spännvidd mellan de stora rese och turistföretagen och de små familjeföretagen, som kanske framför allt arbetar ute i våra glesbygder. Vi måste göra något slags samordningsinsats och ha en instans som samlar och samordnar resurserna. Här har turistrådet sin uppgift. Jag får tydligen tolka statsrådets svar som att regeringen inte kommer att göra någonting för branschen i fortsättningen. Kan detta verkligen vara en riktig tolkning? Tidigare sades det att det i Europa var bara Albanien som inte ger statliga pengar åt verksamheten. I hela världen är det bara ett fåtal länder som inte satsar statliga pengar för en samordning när det gäller turismen. Jag vill än en gång fråga statsrådet:

Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att man diskuterar på vilket sätt ett nationellt turistorgan skall arbeta. Det märkliga är ju att det har varit en enmansutredning beträffande de här frågorna. Vidare har det varit en remissomgång. Näringsministern har ju haft chansen att ta del av de synpunkter som har kommit fram. Jag utgår ifrån, att om näringsministern lyssnar ordentligt på de branschföreträdare som han skall träffa på torsdag, kommer företrädarnas utgångspunkt att visa sig vara att det behövs något slags samlat organ; det ställs krav på att staten tar sin del av det ekonomiska ansvaret. För att gå tillbaka till Tyskland vill jag säga att det finns en mängd saker som konsumenterna frågar om. Oavsett om det blir en ambassad eller ett turistråd i Tyskland som handhar frågorna kostar det pengar. Tar man bort ett expertorgan, måste man förstärka på exempelvis ambassader. I Tyskland förekommer det åtskilliga tusental förfrågningar på ett kontor.
Fru talman! Näringsministern sade att turistrådet har blivit utomordentligt starkt kritiserat. Jag kan hålla med om att det har förekommit en viss kritik. Det råder inget tvivel om den saken. Men kritiken har absolut inte kommit från de små företagen utan från de större drakarna i branschen. Det kan ha sina skäl det också. I svaret står det för första gången på pränt att man föreslår avveckling. Detta har alltså inte sagts förut. Man har talat om att bidragen skall dras in, varefter det hela skulle få sköta sig självt. Det var intressant att höra att statsrådet på torsdag skall träffa representanter för turistbranschen. Skulle man kunna tänka sig att tillsätta en ny utredning? Enmansutredningen har kanske inte resulterat i någon riktigt bra lösning. I varje fall kunde det bli en ny översyn med ett försök att samordna de olika insatserna. Jag håller med om att det är fler än turistrådet som arbetar med att sälja Sverige. Hur ställer sig statsrådet till det som jag nu sagt?
Fru talman! Det kan mycket väl diskuteras om staten skall driva turistrådet eller inte. Man kan också diskutera på vilket sätt verksamheten kan effektiviseras. Jag tror också att det är nödvändigt med en effektivisering. Man kan exempelvis ombilda turistrådet till ett aktiebolag, varvid staten kan vara delägare och kanske också på sikt lämna det hela när läget blivit bättre. I den här situationen måste man se till att vi får tillbaka de turister som vi förlorar, enligt vad några har sagt tidigare. När statsrådet nu skall träffa företrädarna för branschen tycker jag att det är väsentligt att statsrådet verkligen poängterar att det här inte handlar om särintressena, att de skall styra det här. Här handlar det om en marknadsföring som är viktig för Sverige. Vi måste kunna knyta till oss nya intressenter, som också får uppleva den natur, miljö och de rekreationsmöjligheter som vi verkligen har i det här landet och som saknas i det övriga Europa.

Fru talman! Lennart Nilsson säger att staten har ett ansvar för att se till att det kommer turister till Sverige. Staten har, som jag ser det, ett ansvar att föra fram Sverigebilden utomlands. Detta gäller inte bara turismen utan alla andra branscher när vi skall försöka se till att Sverige får en positiv bild, både när det gäller att besöka och att investera i. Jag är inte beredd att tillsätta någon ny statlig utredning när det gäller turistnäringen. Jag är däremot beredd att diskutera med turistnäringens branschorganisationer för att försöka hitta en bra lösning för de samordningsinsatser som kan behövas inom landet. Då skall vi dock inte glömma att det redan finns sådana på lokal och regional nivå. Det är därför som vi har avsatt ett engångsbelopp på 50 milj.kr. som vi är beredda att använda för att få i gång denna samordning av turistinsatserna. Vi i regeringen har valt att satsa statens medel på att generellt sett sänka turistmomsen och momsen på inrikes transporter, vilket innebär att alla turistföretag gynnas och att de har förutsättningar att bli mer konkurrenskraftiga. Det tror vi är ett bättre sätt än riktat branschstöd.

Fru talman! Jag tolkar näringsministerns svar som att han vill se till att Sverige blir ett av de få länder i världen som inte har en samlande nationell och objektivt arbetande kraft som skall agera för konsumenter, press, återförsäljare och andra intressenter världen över. Det tycker jag är tråkigt, eftersom det vittnar om att man egentligen inte har insett vad denna bransch betyder för det breda och småskaliga näringslivet i vårt land, inte bara för de stora turistdrakarna. Fru talman! Jag konstaterar att jag inte torde kunna få något mer vettigt svar, och jag ber därför att få tacka för mig.

Fru talman! Jag har förstått att hela utgångspunkten för ministern är av ideologisk karaktär. Bara för att Sveriges turistråd är ett statligt organ är ministern motståndare till det. Men poängen är ju att oavsett om det är statligt eller inte -- om det skall vara det kan man alltid diskutera -- är det min uppfattning att det behövs statliga pengar för att klara viktiga basuppgifter som Sveriges nation har för att klara denna Sverigebild. Då blir det intressant att diskutera hur detta skall utformas. Och även om det står att man skall skjuta till 50 milj.kr. som en engångssumma budgetåret 1992/93, utgår jag från att ministern kommer att ändra sig på den punkten och se till att det finns medel för att klara de viktiga uppgifter som Sverige tillsammans med näringen har. Jag är inte så övertygad om att ministern kan få ihop den här näringen, eftersom campingägare och hotellägare är konkurrenter. Man vill ha tyskar till campingplatserna, och man vill ha tyskar till hotellen. Under de år som jag har arbetat med dessa frågor har jag lärt mig att det finns stora motsättningar mellan olika grupper inom denna bransch. Därför har vi som skattebetalare ett ansvar för att detta samordnas på ett riktigt sätt och att det skjuts till medel.

Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret även om jag är långt ifrån nöjd. Statsrådet utgår från att utlandsägda företag tar ansvar för sysselsättning och utveckling i Sverige. När det gäller Outokumpu Copper kan konstateras att så inte är fallet. Företagets egna kalkyler visar att man väljer det sämsta ekonomiska alternativet. Ett skäl är att man skall rädda bolaget i Spanien från konkurs genom att flytta moderna maskiner från Sverige till Västerås med vinst. Förutsättningarna är de bästa i Sverige. Det är av andra skäl som verksamheten flyttas. Därför behövs det aktiva åtgärder från regeringen, och det förväntar sig de anställda.
Fru talman! Outokumpu Copper är ett utlandsägt företag med ett dominerande ägande från finska staten. Vi förutsätter att ägaren tar det ansvar som den anser vara riktigt och gör de ekonomiska överväganden som är riktiga för företaget och som kan trygga sysselsättning och utveckling i företagsgruppen totalt sett. Jag har inte någon anledning att tro att ägaren har något horn i sidan till just Västerås och på det sättet skulle vilja genomföra nedläggning just där av några mycket underliga skäl. Jag förutsätter att ägaren fattar erforderliga och riktiga företagsekonomiska beslut som tryggar företagets utveckling på bästa sätt.
Fru talman! Jag vill fråga statsrådet vilka åtgärder han tänker vidta om Outokumpu Copper inte fattar sina beslut i enlighet med företagsekonomiska kalkyler utan fattar dem av andra skäl. Sverige inte har något att tillföra utan bara fördröjer besluten. Med den inställningen behöver de anställda stöd av politiker för att tillvarata sina intressen. Facket har fått nej till att träffa koncernledningen i Finland. De har också fått nej till en förfrågan att få en resa betald till en sådan träff i Finland. Ett bättre näringsklimat i Sverige löser inte dessa problem.
Fru talman! Ett bättre ekonomiskt klimat ger väsentligt bättre förutsättningar för företag att konkurrera. Vi är inte betjänta av att starta någon industristödspolitik, och vi kommer inte att fatta beslut om att det behövs ett politiskt medgivande för nedläggning av en verksamhet som företagsledningen icke anser det vara värt att driva vidare.

Fru talman! Birgit Henriksson har frågat mig vilka slutsatser jag drar av en utvärderingsrapport, nyligen publicerad av SIDA, angående det svenska småindustristödet till Tanzania. Rapporten utvärderar hela det svenska småindustristödet till Tanzania, som startade år 1975, och jämför de tre kanaler som funnits för stödet. Dessa är ett systerindustristöd, ett hyr /köpsystem för utrustning samt ett kreditsystem för småföretagare. Det totala svenska stödet har uppgått till 400 milj.kr. i löpande priser, varav 260 milj.kr. har gått till systerindustristödet. Systerindustristödet har omfattat 34 tanzaniska företag, medan småindustristödet i stort har gått till Frågeställaren påstår att 90 % av biståndsmedlen utgjort ett återflöde till Sverige. Om man läser rapporten finner man att konsulterna säger att de ''gissar att 80--90 %'' av biståndet till hela småindustristödet gått tillbaka till Sverige. Rapporten är intressant, så till vida att man försöker mäta kostnadseffektiviteten av småindustristödet till Tanzania. Det är dock en relativ rapport i bemärkelsen att man drar slutsatser om systerindustristödets effektivitet i jämförelse med hyr-/köpsystemet resp. kreditsystemet. De två sistnämnda anses vara kostnadseffektiva i jämförelse med systerindustriprogrammet. Småindustristödet har haft flera positiva effekter för Tanzania. Stödet har medfört ökad sysselsättning, skapat en entreprenöranda och inneburit överföring av kunskap och teknologi. Genuina kontakter har skapats mellan tanzaniska företag och svenskt näringsliv. Systerindustristödet medförde också att man bröt igenom den inneboende skepsis mot privat ägande som fanns i Tanzania i slutet av 1970-talet och i början av 1980 Min slutsats är dock att systerindustristödet har varit kostsamt. En oberoende heltäckande utvärdering av stödet borde ha gjorts på ett tidigare stadium i början av 1980-talet, som grund för ett ställningstagande om eventuellt fortsatt stöd. Man kan med rätta ifrågasätta om gåvobistånd bör användas för att starta företag. En satsning på samriskföretag, vilket redan skett för två av de 34 företagen, vore att föredra. Min slutsats är därför att denna typ av bistånd bör gå över till SWEDECORP, den nya biståndsmyndigheten för näringslivsbistånd, och att insatserna, förutom särskild kunskapsöverföring, får formen av riskkapitalsatsningar. Det faktum att Tanzania sedan fem år tillbaka genomför ett ekonomiskt reformprogram i rörelse mot marknadsekonomi innebär att förutsättningarna för stöd till näringslivsutveckling avsevärt förbättras.

Fru talman! Det gläder mig att höra detta. Jag är naturligtvis mycket angelägen om att vi gör vårt yttersta för att man på u-avdelningen inte uppfattar oss så, att vi struntar i alla impulser och all den kritik som kommer. Jag tror att det är väldigt betydelsefullt att vi tar åt oss när det gäller sådan kritik. Vi måste lyssna till vad som sägs. Dessutom måste vi göra vad vi kan när det gäller att komma till rätta med de fel som finns. Vidare är jag glad över det som sägs här om att insikten finns om att fel kommer att begås och om att vi kommer att misslyckas. Men vi skall inte låta felen passera under en så lång period som i detta fall utan att reagera. Meningen är, som jag sagt i mitt svar, att vi skall försöka få över den här typen av verksamhet till SWEDECORP. Sedan vill jag ännu en gång understryka att det finns ett värde i att få sagt att det händer en del också i Tanzania. Nyereres politik med ''ujamabyar'' låste fast landet i ett planekonomiskt system, vilket naturligtvis omöjliggjort vad vi i den nya regeringen strävar efter. Jag tänker då bl.a. på de impulser och, skulle jag vilja säga, mycket klara signaler som vi har skickat vidare och som jag hoppas också har nått SIDA. Nu är en annan tingens ordning på gång också i Tanzania. Låt oss glädjas över det!

Fru talman! Jag frågade mig naturligtvis också omgående varför ingenting har skett under tiden från 1975 och fram tills nu. Jag vill ha sagt här i kammaren att det har gjorts utvärderingar, dock inte så specifika sådana som just den här. Det har gällt hela småindustrisatsningen, från många olika länders sida till förmån för Tanzania. Det utgör i och för sig inte något försvar för att det här arbetet inte har gjorts tidigare. Men det kanske något förklarar varför det har tagit så lång tid som det har gjort. Heltäckande utvärderingar har alltså gjorts avseende hela småindustrisatsningen när det gäller Tanzania. Det var bra att den här aktuella åtgärden vidtogs. Sedan skall vi komma ihåg att det var SIDA som tog initiativ i det sammanhanget -- det har kanske inte alltid framgått.

Fru talman! Bengt Dalström har frågat mig om regeringen omgående kan lösgöra biståndspengar för att hjälpa till med de transportproblem som finns i Baltikum. Det svenska biståndet till Central och Östeuropa syftar till att stödja demokratiseringsprocessen, underlätta övergången till marknadsekonomi samt bidra till en förbättring av miljön. Merparten av det bilaterala biståndet handläggs av BITS och ges främst i form av kunskapsöverföring. SIDA stödjer enskilda organisationers insatser. Jag vill också nämna möjligheterna till näringslivsbistånd genom SWEDECORP, som kan främja investeringar i Utöver detta mer långsiktiga bistånd finns det en beredskap för att ge katastrofhjälp till länderna i Central och Östeuropa om en akut nödsituation skulle uppstå. Humanitära insatser har redan gjorts i Rumänien, Albanien och Jugoslavien. Utvecklingen i vårt närområde följs noggrant. Hittills har en direkt katastrofsituation i Baltikum kunnat undvikas. Låt mig så gå till Bengt Dalströms fråga om problemen i hamnarna i Baltikum, som försvårar distributionen av hjälpsändningar. Enligt den information som vi fått kan problem uppkomma i samband med brister i tullhanteringen av gods, dålig säkerhet i hamnarna, begränsade lagermöjligheter m.m. Jag vill här särskilt påpeka att vi har goda kontakter med regeringarna i Baltikum. Om det i dessa kontakter skulle visa sig att det behövs insatser för att förbättra distributionssystemet kan sådana projekt övervägas. BITS har redan bistått de baltiska staterna på transportområdet.

Fru talman! Jag har, herr statsråd, fått information från en företagare som personligen har besökt hamnarna i området, och då i synnerhet i Lettland, för att konstatera hur läget är. Den här mannen har kontakter med transportministeriet och konstaterar att liggande hjälpsändningar och förnödenheter i högsta grad är beroende av möjligheterna att transportera dessa varor i landet. Det saknas alltså transportfordon, släpvagnar, trailrar osv. -- saker som det svenska näringslivet skulle kunna bistå med. Det är den sortens hjälp som man vill diskutera och möjliggöra genom kontakter med herr statsrådet.

Fru talman! Bengt Hurtig har frågat utrikesministern om regeringen avser att i FN sammanhang agera i fråga om de mänskliga rättigheterna i Iran. Frågan har överlämnats till mig för besvarande.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 Denne avger varje år en rapport till kommissionens möte i februari--mars. Sverige i början av år 1989 för första gången in som medförslagsställare beträffande kommissionens Iran-resolution, som gav uttryck för kritik beträffande MR-situationen i landet. Den särskilde representanten har besökt Iran två gånger under år 1990 för att rapportera om MR situationen där. Av den senaste rapporten som lades fram vid kommissionens möte februari--mars 1991 framgår att situationen i Iran kräver fortsatt FN-granskning. Den särskilde representanten pekar särskilt på det stora antalet avrättningar. Omständigheterna kring dessa är ibland att betrakta som tortyr. Den iranska strafflagen behöver reformeras och då främst när det gäller dödsstraffets tillämpning. Allvarliga ingrepp i yttrande och församlingsfriheten består.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 Sverige, antog dock kommissionen en resolution med innebörden att representantens mandat förlängdes med ytterligare ett år. Sverige är fr.o.m. år 1992 inte längre medlem av Den svenska regeringen avser icke desto mindre att aktivt verka för att situationen på de mänskliga rättigheternas område i Iran även i fortsättningen komer att uppmärksammas i FN.

Fru talman! Det här är en principfråga som vi kan resonera mycket länge runt. Om vi håller oss till Iran, kan vi trots allt konstatera att man öppnat sig för kontakter på ett helt annat sätt på sistone än vad som var fallet för några få år sedan. Det är, som någon uttryckte det, en intensiv besöksdiplomati. Iranierna själva har faktiskt också anordnat ett seminarium om mänskliga rättigheter. Vad det nu hade för verkan kan vi naturligtvis ha olika uppfattning om. Men det finns en spänning mellan olika grupper inom den iranska regeringen och staten. Personligen tror jag att det vore fel av oss att dra oss därifrån. I stället bör vi finnas där och försöka påverka.

Fru talman! Det är naturligtvis ett oerhört väsentligt arbete man bedriver via FN och dess MR kommission. Jag vill naturligtvis att man om möjligt skall öka intensiteten i det arbetet. Men oppositionen i Iran har riktat kritik mot det resultat som den här observatören har kommit fram till. Man anser att han delvis har blivit manipulerad av de iranska myndigheterna. En breddning av aktiviteterna när det gäller Iran, som är ett särskilt svårt fall, tycker jag vore välkommet.
Fru talman! Låt mig säga att jag har mycket stor förståelse för att oppositionen inte är nöjd. Hur skulle den kunna vara det. Men vi får heller inte glömma att de officiella myndigheterna i Iran stred tappert för att bli av med observatören. Det är också ett tecken, Bengt Hurtig.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Min fråga berör det aktuella problemet med Njords konkurs. Den gäller också, som statsrådet mycket riktigt sade, vad vi kan göra för att förhindra ett upprepande. sakförsäkringar, borgens och kreditförsäkringar och den tredje avdelningen var internationell återförsäkring. Det är alltså sakförsäkringarna som jag har tagit upp i min fråga. Det finns exempel på företagare som har tecknat försäkring. De har betalat sina premier i laga ordning. De har trott sig ha ett fullgott skadeskydd. Det har inträffat bränder, svåra bränder i vissa fall. Försäkringsbolaget har gått i konkurs, och de som är försäkringstagare har alltså inte fått ut någon ersättning för inträffade skador. Statsrådet och jag är säkert överens om att det är de små och medelstora företagen som vi måste bygga den ekonomiska utvecklingen på i Sverige. Jag skulle inledningsvis vilja fråga statsrådet om han anser att de sakförsäkringar som företagen har tecknat har gett ett fullgott skydd. Dessutom skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga: Hur skulle de drabbade sakförsäkringstagarna ha kunnat gardera sig mot denna utomordentligt ovanliga händelse? Ett försäkringsbolags konkurs -- det var 70 år sedan en liknande händelse inträffade.

Fru talman! Jag skall be att få läsa ett par rader ur Njords årsredovisning: ''NJORD har under året fortsatt sin kraftfulla tillväxt inom alla verksamhetsgrenar.'' Litet längre ned står: ''Med de stora svängningar på marknaden som förevarit under 1990, där flera svenska försäkringsbolag fått vidkännas stora sänkningar av sitt konsolideringskapital har NJORD lyckats öka sitt.'' Jag förstår mycket väl varför inte statsrådet svarade på min fråga om hur sakförsäkringstagarna skulle ha kunnat gardera sig. Jag har mycket svårt att hitta något svar på den frågan. Kan statsrådet återkomma och ge mig ett svar i något av de följande inläggen vore jag tacksam. Här finns nämligen företrädare för försäkringsbolaget, här finns sakförsäkringstagare som anser att det borde tillsättas en opartisk utredning. Det beror bl.a. på att det bland revisorerna finns en revisor som tillhör finansinspektionen.

Herr talman! Jag är väl medveten om att detta är ett s.k. blandat försäkringsbolag. Det är bara några år sedan man fick den möjligheten. Jag har också läst regeringsbeslutet som gav Njord den här möjligheten. Där står det faktiskt att försäkringsinspektionen skall utföra mycket noggranna och regelbundna granskningar. Det var därför jag ställde frågan om det kan vara lämpligt -- det tycker alltså inte jag -- att finansinspektionen så att säga utreder sig själv. Jag tycker att det vore väl motiverat att ha en opartisk utredning. Jag tycker att det är litet tråkigt att inte statsrådet är beredd att gå med på den saken. Jag tycker att det finns anledning att tillsätta en opartisk utredning, så att inte sakförsäkringstagarna och företrädarna för försäkringsbolaget tror att granskningen är jävig. Jag skulle ett litet ögonblick vilja beröra de långsiktiga problemen. Inom EG säger statsrådet att det finns garantisystem. Jag har tittat litet grand på EGs bestämmeler. Där finns både garantifond och utjämningsfond. Det är tydligt att statsrådet i alla fall är på det klara med att det finns brister i nuvarande lagstiftning, och att statsrådet är beredd att ta bort de brister som finns.

Fru talman! För att företrädare för försäkringsbolaget och sakförsäkringstagare skall känna sig riktigt lugna, hoppas jag att statsrådet tillsätter en kompletterande utredning så småningom.

Fru talman! Statsrådet säger att han nu inte är beredd att ta ställning i frågan. Jag förstår att det beror på att det nu pågår en beredning av ärendet. Medan gräset gror dör kon. Nu är teaterkossorna inte riktigt döda än, men de är starkt försvagade. Jag utgår från att det aktuella ärendet snart är färdigberett. Detta är ett typexempel på en björntjänst. Tanken var god när teatrarna befriades från momsen. Men det fick en negativ effekt för de flesta av teatrarna. För en del teatrar innebär detta att ekonomin försämras med miljonbelopp. Nu har teatrarna försökt att motverka detta genom att helt enkelt ägna sig åt skatteplanering. Skenbolag bildas, och koncerner bildas. Ett exempel är att ett renhållningsverk har slagits ihop med en teater. Förutom att det är direkt stötande med avfalls och teaterförvaltningen som namn, är det inte sådan verksamhet som teatrarnas eller kommunernas ledningar skall behöva ägna sig åt. Detta har för en del teatrar blivit den mest tidskrävande ekonomiska frågan i år. Det har också inneburit stora problem i samband med att turnéer och annat har fått ställas in. Förra veckan fick min egen hemkommun punga ut med ett miljonbelopp till teatrarna och konsertbolaget för att kompensera för momskostnaden. Med tanke på den ekonomi som den kommunen har var det ytterligare en spik i kistan. Jag har sedan jag ställde frågan fått en kopia av ett brev som finansministern skickade till en frågeställare i slutet av valrörelsen. Hon var då ännu inte finansminister men förväntades bli det. Hon slutade brevet med att säga att det är hennes avsikt att verka för att dessa problem skall lösas snarast möjligt. Jag hoppas att de båda kollegorna på departementet samarbetar kring denna fråga.

Fru talman! Som statsrådet så riktigt påpekar framfördes, i samband med höstsamlingen på Göteborgs stadsteater teaterchefen önskemålet om att få teatern momsbelagd. Han sade då att om man samtidigt kunde befria restauranger som klagat över momsen, skulle han se positivt på att i stället få tatern momsbelagd. Detta skulle innebära positiva fördelar för teatern. Det viktigaste är trots allt att teaterledningarna skall kunna ägna sig åt annat än denna typ av planering. Det viktigaste är att få ut god teaterverksamhet, inte att som första fråga på varje sammanträde behöva behandla momsfrågan och problemen som följer därav. Jag ser fram emot beredningen inom departementet. Jag hoppas att den får ett gott resultat.

Fru talman! Jag vill på det bestämdaste understryka det sista som statsrådet sade. Det har gjorts en ganska omfattande utredning när det gäller de stora teatrarna och konsertbolaget i Göteborg som visar på hur frågan skulle kunna lösas på olika sätt. Jag tar mig friheten att senare överlämna ett exemplar av utredningen till statsrådet.